Herr talman! Jag skall inte mycket förlänga den här diskussionen. Det verkade som om fru Hambraeus uppfattade mig som tekniker, men jag är lekman på området. Jag vill emellertid gärna erkänna att jag har haft tillfälle att följa resonemanget med teknikerna från början av diskussionerna på 1950-talet. Vad jag vill säga och stryka under är att vi Nr 80 här inte skall framställa dessa ting på ett oriktigt och ohederligt sätt. Och Tisdagen den det är ju ändå så, fru Hambraeus, att i den motion det här gäller är en hel 14 maj 1974 rad uttalanden av kända experter vinklade. Varför inte återge uttalandena — i den form och på det sätt som experterna har givit uttryck för sina meningar i sammanhanget? Sedan må fru Hambraeus och jag ha helt delade meningar om huruvida vi skall använda oss av kärnkraft eller inte. Det viktiga tycker jag är att vi inte framställer fakta på ett felaktigt sätt när vi diskuterar dessa frågor. Vad jag tidigare anförde till kammarens protokoll var ett dokument i det stycket för att belysa den metod som fru Hambraeus använt sig av i sin argumentering. Nu säger fru Hambraeus att man ännu inte har tagit hand om så mycket avfall och att man därför saknar erfarenheter. Det håller jag med henne om. Men där får vi lita till de sakkunniga och deras bedömningar. Jag tycker att denna diskussion i vissa stycken är lika ofruktbar som om politikerna skulle ge sig till att diskutera hur våra läkare skall hantera vissa svåra sjukdomar, t.ex. cancer. Tänk om vi här skulle uttala oss om det och då använda oss av samma metodik, alltså att stympa och vinkla uttalanden av experter på området. Herr talman! Jag avser inte att gå in i någon närmare debatt om dessa ting.
Herr talman! Jag vill på det bestämdaste bestrida att jag här har citerat några experter på ett ohederligt sätt. När jag träffar dessa experter tar jag ofta fram citaten och frågar om detta är missvisande eller om det är fakta som de kan stå för. Och vid inget tillfälle har de förnekat att detta är fakta. Visserligen är det synpunkter som de inte själva brukar dra fram och poängtera, men det är dock fakta som de står för. Då anser jag inte att det här är fråga om någon ohederlig vinkling.

Herr talman! Jag tänker här inte gå in i denna sista del av debatten, och inte heller har jag för avsikt att stimulera till en ny och omfattande debatt kring energiproblemen. Jag vill bara göra ett par kommentarer och lämna några upplysningar. Det betänkande som näringsutskottet här har presenterat innehåller en utomordentlig recit som ger en redovisning av läget just nu. Den redovisningen pekar klart på att det underlagsmaterial som vi måste ha för att kunna lägga fram förslag om ett energiprogram 1975 kommer att kunna presenteras under de närmaste månaderna. Då får vi också tillfälle att föra en fri och öppen debatt, grundad på ett så långt möjligt riktigt och sakligt underlagsmaterial. Och inte minst kommer detta att ge oss tillfälle att diskutera alternativa frågor. De prognoser som energiprognos 61 utredningen arbetar med kommer då att ge oss besked om vad som behövs om vi vill öka vår elkonsumtion med 8, 5, 2 eller 3 procent eller om vi väljer nollalternativet. Det kommer att visa vilka problem vi då ställs inför. Det kommer också att vara av utomordentligt värde för oss alla att få de beskeden. Det är också klart att vissa delar av energifrågan har vi anledning att arbeta snabbare med än med det program som vi syftar till att lägga fram 1975. Jag tänker då närmast på oljehanteringen. Det är klart att vi alla har blivit mer eller mindre omskakaåde av vad vi upplevde. Det har rests anspråk på aktivitet, inte minst från statens sida — inte bara från de partiers sida som har uppfattningen att ett aktivare samhällsengagemang är angeläget; också andra grupperingar i vårt samhälle har här ställt krav på en starkare medverkan från statens sida. Vi har under hand upplyst om att vi när det gäller oljeförsörjningen och raffinaderiutbyggnaden är inne i ett utredningsoch behandlingsarbete, vilket eventuellt kan innebära att vi kan presentera förslag redan under hösten. Under alla omständigheter hoppas jag att vi skall kunna lämna en redovisning för detta arbete inom de närmaste månaderna. Frågan om oljeimporten och ett eventuellt oljeimportsbolag är en av de stora och väsentliga frågorna i detta sammanhang. Utan att det är klart, från vilka länder vi kan få olja, har vi inte mycket att bygga raffinaderier och petrokemisk industri på.

Det är färdigt, och produktionen har nu kommit i gång. Det är möjligt att vi därifrån skulle kunna importera elektrisk energi i en omfattning som ungefärligen svarar mot energiproduktionen av en kärnkraftreaktor. Men jag vill gärna säga att enligt de offerter som lämnats blir det här dyrt i jämförelse med de priser som vi i dag betalar för vår elektriska energi. Därför vågar jag i dag inte ha någon uppfattning i frågan om det kan visa sig vara ekonomiskt rimligt att godta den offert som lämnats. Jag kan inte tänka mig att vi skulle kunna åstadkomma en billigare produktion genom att placera ett sådant energiverk i vårt eget land och importera kolet, exempelvis från Polen. Men det pågår som sagt förhandlingar. Ett anbud vi fått prövas av Vattenfall och Sydkraft. Vi kommer inom kort att få besök av Polens vice premiärminister, och vi räknar med att vi under det besöket skall kunna fortsätta förhandlingarna. "Sedan skall jag bara göra en liten kommentar till kärnkraftsdebatten. Utskottet skriver att den nuvarande kärnkraftsproduktionen i landet är omgärdad av rigorösa säkerhetsbestämmelser och bör fortgå. En betydande majoritet i utskottet — och även i riksdagen, hoppas jag — står bakom detta uttalande. Den debatt som herr Sjönell har fört förstår jag inte. Riksdagen gjorde sitt bestämda uttalande i fjol. Vi följer det uttalandet, och några nya beslut om en utbyggnad av kärnkraften har vi inte tänkt presentera, annat än eventuellt i samband med förslaget 1975. Det skulle naturligtvis kunna vara av visst intresse att granska vad fru Hambraeus” förslag att stoppa kärnkraftsproduktionen skulle innebära. Vi har aggregaten i Ågesta och Oskarshamn i gång, och vi kommer i sommar och i höst att få i gång ytterligare några aggregat: Oskarshamn 2 och Ringhals 1 och Ringhals 2. Om vi skulle besluta i överensstämmelse med det förslag som fru Hambraeus står bakom — förslaget att nu stoppa kärnkraftsproduktionen — får vi svårigheter att få fram den delenergi som vi förbrukar under det närmaste året. Vi får ett underskott på 1 2 procent. Men avsikten måste då vara att vi skulle ersätta den produktionen med produktion i våra oljekraftverk, som vi använder vid toppbelastning osv. Vi har räknat fram att den kostnad vi skulle dra på oss under det år vi i så fall skulle stoppa kärnkraftsproduktionen ligger mellan 700 och 800 miljoner kronor. Det är vad ett års stopp i den produktion vi har i gång och kommer att få i gång under den allra närmaste tiden medför i merkostnad. Jag är inte säker på att fru Hambraeus har tänkt sig in i dessa ekonomiska konsekvenser. Fru Hambraeus lever i en förhoppning om att vi på andra vägar skulle kunna minska konsumtionen. Vilka vägar är det? Det skulle i så fall vara att återgå till någon form av ransonering, som vi av nödtvång haft under den vinter som gått, eller att åstadkomma någon form av frivillig begränsning. Vi skulle naturligtvis då ställas inför svårigheter av både ekonomisk och administrativ art. Jag vill också i sammanhanget, liksom fru Hambraeus, vända mig mot herr Jörn Svenssons uttalande om de myndigheter som har att handlägga dessa frågor. De utpekas av honom som de som drivit fram den ohämmade energikonsumtionen. Den utveckling som vi upplever i vårt land, med en ständigt växande konsumtion av energi, har vi själva påverkat; och vår industri har byggts ut, rationaliserats och effektiviserats med vår växande energiproduktion som underlag. Myndigheterna har haft att anpassa sig och ställa in sig efter de önskemål som vi har haft i fråga om utbyggnaden av vårt samhälle — det som vi har kommit att grunda vårt välstånd på. Det är mycket möjligt att vi tvingas fram till begränsning också av vår välståndsutveckling på grund av vad som inträffat på energisidan, och det blir en sak som vi får överväga. Men att försöka lägga skulden på dem som har att handha uppgiften att se till att vi får fram nödvändig energi är att snedvrida den här debatten, och det tycker jag inte är rimligt. Låt mig till sist, herr talman, säga några ord om energiprognosinstitutet. Det har väckts motionsförslag om att vi nu skall inrätta ett energiinstitut, och bakom reservationen i frågan står de tre borgerliga partierna. Jag vill gärna erinra om att förslag har väckts av folkpartiet i Nordiska rådet om att vi på nordisk basis skulle inrätta ett sådant institut. Det övervägs nu. Det vore felaktigt om vi tog ett nationellt beslut samtidigt som vi i Nordiska rådet är överens om att pröva möjligheten att gemensamt skapa ett nordiskt sådant institut. Låt mig till sist också säga, när det gäller ett energiinstitut i Sverige, att vi nu har tagit vara på ett initiativ från Ingenjörsvetenskapsakademien och tekniska högskolan om att skapa s.k. energicentra. Det är möjligt att vi kan skapa ett par sådana, och där kommer vi att få de forskare och utvecklingsarbetare samlade som är nödvändiga för sådana institut. Innan vi avgör frågan om ett nationellt institut — låt oss avvakta vad som sker i Nordiska rådet och i det utredningsarbete som pågår vid tekniska högskolan.

Herr talman! I motionen 131, som behandlas i det här sammanhanget, påtalas behovet av att regeringen tar initiativ till omedelbara överläggningar med de berörda kraftproducenterna i Indalsälven för att få till stånd en snar utbyggnad och modernisering av ett antal kraftverk nedströms Östersund i Jämtland. Dessutom föreslår vi att förutsättningarna för byggande av pumpkraftverk i älvens nedre del undersöks. De här utbyggnaderna skulle leda till en betydande kapacitetsökning samtidigt som synnerligen välbehövliga arbetstillfällen skulle skapas i en svårt drabbad avfolkningsbygd. Vattendragen i det aktuella området är av stort intresse för friluftslivet och lättåtkomliga för många människor, och den föreslagna utbyggnaden skulle knappast påverka vare sig friluftslivet eller miljön. Jo, i ett väsentligt avseende skulle en utbyggnad komma att påverka miljön: en välbehövlig sysselsättningsökning skulle göra det möjligt att bibehålla bygdens olika serviceorgan; ett funktionsdugligt samhälle och en god boendemiljö skulle bevaras. Detta följer med en utbyggnad, men om den uteblir är utvecklingstrenden i bygden dyster. De i motionen aktualiserade utbyggnadsmöjligheterna gäller redan väsentliga verk. Problemet med dessa är att deras kapacitet inte medger att vattenflödet fullt ut tillvaratas. Man måste således släppa förbi betydande mängder vatten utan att de utnyttjas för kraftproduktion. För ett antal år sedan upphörde också timmerflottningen i Indalsälven. Ett vägande skäl var då att vattnet behövdes för kraftproduktion, men den vattenbesparingen kan enligt uppgift inte utnyttjas med nuvarande utbyggnadstakt. En utbyggnad enligt motionen skulle i endast obetydlig grad påverka dämningsnivån och sannolikt inrymmas i de vattendomar som redan finns. I stort sett skulle utbyggnaden leda fram till ökad lagring nattetid och snabbare genomströmning under dagtid, då förbrukningen är större. Den skisserade utbyggnaden kan leda till en mycket stor kapacitetsökning och en betydande sysselsättningsökning i området. Som jag tidigare nämnt är befolkningsutvecklingen dyster i området. Åtskilliga framstötar har gjorts från kommunalt håll för att få denna utbyggnad till stånd. Det är dock ett flertal olika ägarintressenter i älven, och en samordning måste till för att nå upp till den kapacitetsökning som är möjlig. Det är därför nödvändigt att regeringen tar initiativ till omedelbara överläggningar för att få till stånd utbyggnaderna. Förutsättningarna för byggande av pumpkraftverk har bedömts vara goda i Indalsälvens nedre del, beroende på de stora nivåskillnaderna mellan älvens yta och de höga bergen vid sidorna. Nu säger utskottsmajoriteten att ett bättre utnyttjande av energitillgångarna i de vattensystem som redan tagits i anspråk för kraftproduktion är ett viktigt inslag i energipolitiken. Men utskottsmajoriteten drar inte den naturliga slutsatsen, nämligen att man då också skall se till att den åsikten leder fram till resultat. Man nämner heller inte speciellt mycket om förutsättningar för och utredning om pumpkraftverk i den nedre delen av älven. Här säger utskottets ordförande att i sak är vi ense. Men om utskottsmajoriteten är ense med motionärerna i sak, varför skall man då vänta på resultatet av utredningar? Här måste det till förhandlingar mellan de olika ägarintressena och en uppgörelse om hur man skall gå till väga ett utbyggnadsprogram helt enkelt. Vad vi behöver är energi och sysselsättningsmöjligheter. Men därför behöver vi inte vänta på utredningar, utan vi bör skrida till verket innan alltför stora värden går till spillo. Reservanterna anser det riktigt att utnyttja den redan utbyggda Indalsälven för kraftproduktion i större utsträckning och drar därmed också, tycker jag, den riktiga slutsatsen, nämligen att något skall göras, och föreslår att riksdagen uttalar sig för att regeringen omedelbart tar initiativ till överläggningar med de berörda kraftproducenterna i enlighet med vad som föreslagits i motionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 6, som är fogad till betänkandet.

Herr talman! Låt mig säga några ord i anslutning till reservationen 6 beträffande kraftproduktionen i Indalsälven. Jag kan i långa stycken instämma i vad herr Stjernström nyss anförde. Han har dock utelämnat en del aspekter som jag skall återkomma till. Inledningsvis vill jag med tillfredsställelse konstatera att de borgerliga partierna skriver fast att befintliga kraftstationer i nedre Indalsälven bör byggas ut. De borgerliga partierna, det socialdemokratiska partiet och såvitt jag förstår ansvariga statsråd i regeringen är alltså överens. Jag har själv i olika sammanhang ställt samma krav som motionärerna och reservanterna nu ställer. Därmed har jag inte sagt att jag kan stödja reservationen — jag kan inte göra det av samma anledning som utskottet har när det avstyrker motionen, nämligen att vi skall avvakta Sehlstedtska utredningens betänkande. Om man ser enbart till Indalsälvens eget vattenflöde är situationen den att den ekonomiska vinsten av utbyggnad i flertalet berörda kraftverk är mycket tveksam. Men förhållandet blir helt annorlunda om man kan magasinera och ta till vara biflödet Ammerälvens vattenresurser. Enligt många experters bedömande skulle det avsevärt förbättra lönsamheten och höja kapaciteten av utbyggnaden för de omtalade kraftverken i Indalsälven. Envisa rykten säger att utredningen också har tagit upp dessa förhållanden. Och det verkar helt uteslutet att utredningen inte skulle ha berört Indalsälvens beroende av Ammerälven både från kapacitetssynpunkt och från naturvårdssynpunkt. Ett är dock klart, nämligen att Ammerälvens vatten är direkt beroende av kapacitetsutbyggnaden i befintliga kraftverk i Indalsälven. Samtidigt får jag konstatera att om Ammerälven kommer att beröras får vi en mycket intensiv naturvårdsdebatt. En sådan måste nämligen föregå ett eventuellt beslut om utbyggnad. Eftersom jag fattar reservanternas skrivning så, att man begär överläggningar och ställningstaganden omedelbart utan att Ammerälvens roll förs in i besluten kan jag inte stödja reservanterna. Det skulle enligt min mening vara oklokt att redan nu besluta sig för utbyggnader i Indalsälven, om det kommande betänkandet från Sehlstedtska utredningen skulle visa att man utan alltför stora miljöingrepp kan använda Ammerälvens vatten och därmed göra utbyggnaden mera lönsam och mer kraftproducerande. Dessa två älvars utbyggnad måste enligt min mening prövas i ett sammanhang, i synnerhet som man väntar att utredningsbetänkandet skall avlämnas om endast någon vecka. Om reservationen hade tagit upp dessa aspekter skulle jag utan vidare ha kunnat stödja den. Utskottsmajoriteten har i likhet med mig ansett att utredningens betänkande bör avvaktas. I sak föreställer jag mig att det inte skiljer något väsentligt mellan. utskottsmajoritetens och reservanternas uppfattningar. Och jag anser, herr talman, att det måste vara en lapsus från utskottsledamöternas sida att de inte har kunnat skriva ihop sig i denna fråga. Jag beklagar det. Låt mig slutligen deklarera att vi socialdemokrater anser att möjligheten att bygga ut kraftverken i Indalsälvens nedre lopp bör utnyttjas. Vi vill samtidigt pröva de ökade möjligheter som Ammerälven kan ge. Vi ansluter oss dock inte reservationslöst till en utbyggnad av Ammerälven. Först vill vi veta miljökonsekvenserna och ställa dem mot de ekonomiska konsekvenserna och energiutbytet. Jag utgår från att dessa frågor kommer att prövas av regeringen så snart utredningsbetänkandet skapat klarhet i de frågor som i dag är ouppklarade. Herr talman! Jag yrkar bifall till vad utskottet hemställt.

Herr talman! I morgon för ett år sedan hade vi en liknande debatt. Ungefär samma förslag prövades då. Herr Lindberg hade riktat en interpellation till industriministern, och han fick svar vid det tillfället. Han var dock enligt protokollet inte speciellt nöjd med svaret. Han bad t.o.m. att industriministern skulle ompröva sin inställning till utbyggnaden av Indalsälven enligt det här mönstret. Han önskade nämligen då att utbyggnaden skulle komma till stånd, och vid voteringen lade herr Lindberg ned sin röst. Nu har industriministern tydligen inte omprövat sin inställning, utan det är herr Lindberg som sedan i fjol har gjort det. Herr Lindberg säger i dag att det skulle vara oklokt att kräva att regeringen redan nu tar itu med dessa förhandlingar. Jag har kanske inte fullt så stor tilltro till regeringen som herr Lindberg, men min tilltro till regeringen är tillräckligt stor för att jag hoppas att den kan föra dessa förhandlingar på ett ganska riktigt sätt. Det är mycket viktigt att förhandlingarna kommer till stånd, så att denna utbyggnad kan komma till utförande. Det hade kunnat ske för ett år sedan, och nu har, som jag ser det, ett år gått till spillo. Det är nu tid att fatta detta beslut.
Herr talman! Låt mig konstatera att herr Stjernström har alldeles rätt när han säger att jag för ett år sedan ansåg att dessa förhandlingar omedelbart borde tas upp. Men under det gångna året har jag fått informationer om sakförhållandet vilka gjort att jag måst ompröva min inställning. Jag anser mig inte vara sämre karl för att jag låter fakta påverka mitt ställningstagande. Herr Stjernström kan vara lugn! Eftersom de borgerliga partierna och socialdemokraterna anser att detta skall prövas, bör det finnas en betryggande majoritet för att det blir en sådan prövning. Jag skulle vilja ställa en motfråga till herr Stjernström: Tycker Ni att det är sakligt att i dag besluta att bygga ut Indalsälvens kraftverk när vi kanske om några veckor får reda på att ett införande av Ammerälvens vatten i sammanhanget kan leda till betydligt större kraftverksutbyggnader? Bör man inte avvakta det beskedet innan man tar slutgiltig ställning? Det är endast på den punkten som herr Stjernström och jag skiljer oss åt.
Herr talman! Herr Lindberg säger att han fått del av fakta och att det är därför han ändrat uppfattning. Jag skulle snarare tro att det är det förhållandet som påverkat herr Lindberg att han nu befinner sig i ett sådant läge att han skulle tvingas rösta emot sin egen regering, och det är ju inte speciellt roligt. Det är väl sådana fakta som tillkommit! Sedan säger utskottets ordförande att vi i sak är överens. Är man i sak överens, då är det ju bra! Är utskottet överens med motionärerna tycker jag att man borde ha tillstyrkt motionen i stället för att, som utskottsmajoriteten gör, avstyrka den.
Herr talman! Herr Stjernström tror inte på att jag skulle ha kunnat inhämta ytterligare fakta i detta ärende. Jag har aldrig gjort anspråk på att vara så sakkunnig i de olika frågorna att jag inte kan få dem ytterligare belysta. Och så har skett i detta fall! Nu tror herr Stjernström att min omprövning beror på att jag inte vill gå emot regeringen och utskottskamraterna. Jag talar med utgångspunkt från vad jag vet, medan herr Stjernström talar med utgångspunkt från vad han tror. Där har vi ytterligare en punkt som skiljer oss åt.

Herr talman! Bara några synpunkter i dagens energidebatt. Störningarna i oljeleveranserna hösten 1973 har aktualiserat frågan om vår beredskap på bränsleområdet. Det förhållandet att vi under lång tid använt olja i stor utsträckning har bl.a. försvårat möjligheterna att gå snabbt över till inhemskt bränsle, t.ex. ved och torv. Att denna utveckling har varit till nackdel för vår bränsleberedskap torde vara ostfidigt. Det finns därför anledning att, trots att den akuta oljekrisen är övervunnen, med stöd av vunna erfarenheter vidta åtgärder syftande till att göra oss mindre beroende av oljeimport i framtiden. Det synes som om mycket — inte minst ur samhällsekonomisk synpunkt — talar för att vi bättre än vad som nu sker bör utnyttja de tillgångar som finns i inhemskt bränsle. Bl. a. bör ved och torv utnyttjas. Det kan inte vara ur samhällsekonomisk synpunkt riktigt att avfallsved, som kunde användas, får ruttna ner i skogarna och att torvmossarna ej tas i anspråk. Samtidigt importerar vi olja utifrån och gör oss mer och mer beroende av importerade bränslen för uppvärmning, vilket helt naturligt försämrar vår valutareserv. Som jag har framhållit i motionen 48 bör torven utgöra ett värdefullt komplement till vår övriga bränsleförsörjning. Omfattande tillgångar finns i våra mossar, främst naturligtvis i norra Sverige. För att kunna utnyttja dessa på ett rationellt sätt fordras det emellertid forskningsoch utvecklingsarbete. Tyvärr kan det konstateras att vad gäller torvens användande som energikälla har man i Finland kommit betydligt längre än i vårt land. Sålunda har man i Finland, närmare bestämt i Kuopio, ett kraftvärmeverk som till huvudsaklig del eldas med torv, och i Uleåborg uppför man nu ett torvkraftverk. Såvitt jag vet finns det inte i vårt land något dylikt kraftverk. De erfarenheter som har vunnits i Finland rörande torvens användande som bränsle till kraftvärmeverk bör kunna omsättas även i vårt land. Herr talman!

Herr talman! Jag hade inte tänkt yttra mig i den här debatten, hur intressant ämnet än är. Men eftersom jag har ett förflutet i en av de delfrågor som diskuterats, nämligen när det gäller förslaget att förlägga ett oljeraffinaderi till Bergslagsområdet, blev jag faktiskt glad då jag hörde utskottets ordförande herr Svanberg poängtera att den frågan finns med i utredningsarbetet. Redan år 1972 motionerade jag tillsammans med de andra socialdemokratiska ledamöterna på Dalabänken om den frågan. Våra motiv var just de sysselsättningssvårigheter som vi har inom vårt län, men vi ville också tillförsäkra de tunga industrier som är lokaliserade till Bergslagsområdet energitillgångar till rimliga kostnader. Herr Green har sedan dess fått ett positivt svar från industriministern Johansson, den 19 mars 1974, på en enkel fråga om planeringen för ökad raffinaderikapacitet. Enligt en av de föreliggande motionerna vill man besluta redan i dag just i den frågan. Men som motionär från ett tidigare tillfälle är jag väl medveten om att den fråga som vi väckte 1972 måste bli föremål för en utredning, där den tas in som en delfråga i ett större sammanhang. Såväl våra krav som våra länsförhållanden är ungefär likartade sedan 1972, och därför hoppas jag att de motionsyrkanden som vi då framställde skall bli beaktade i framtiden. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Den under föregående års riksdag genomförda förändringen av aktiebolagslagen har bl.a. inneburit att aktieägare, styrelseledamöter, verkställande direktörer m.fl. inte har rätt att uppta lån i företagen. Förskott betraktas därför numera enligt kontantprincipen såsom lön, och det innebär att det under kalenderåret uttagna beloppet under påföljande år också skall redovisas till beskattning. Sedan långt tillbaka har man på många håll tillämpat den principen att företagets redovisningsår varit avgörande för den deklarerade inkomsten för ledaren. Riksskatteverket utfärdade några dagar före deklarationstidens utgång i år anvisningar som innebar att hela det utbetalade beloppet skulle upptas till beskattning. Den här nya tillämpningen innebär att det för en hel del personer uppkommer en beskattningsperiod som kan omfatta ända upp till ett och ett halvt år, och med hänsyn till marginalskatterna kan det bli en mycket hård beskattning.

Problemen är ju ganska allvarliga, speciellt för de mindre och medelstora företagen när det gäller bl.a. kapitaltillförseln. Finansministern har haft förståelse för de problem som redovisas i skrivelsen, säger han. Men han vill inte sträcka sig längre än att han går med på en uppdelning under de tre följande åren på det sättet att vederbörande får en kredit med en tredjedel av den ökade skatten, vilken då skall erläggas under de kommande åren. Detta löser ju problemet i vad gäller likviditeten, men det löser inte problemet med den hårda marginalbeskattningen. I en reservation har vi uttalat att man åtminstone i någon mån bör tillmötesgå organisationerna alldenstund riksskatteverkets anvisningar kom endast några dagar före deklarationstidens utgång. Vi reservanter menar att man bör tillmötesgå reservationen på det sättet, att om den ökade inkomsten på grund av den förlängda tiden uppgår till 15 000 kronor eller mera, så skall den skattskyldige få dela upp skatten på de tre följande åren. Herr talman! Med denna motivering ber jag att få yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen.

Herr talman! Skattefrihet för stiftelser medför bl.a. att stat och kommun undanhålls skatteinkomster. Den offentliga insynen i stiftelserna samt deras skattefrihet och roll som instrument för ekonomisk makt har under årens lopp aktualiserats av vänsterpartiet kommunisterna. Vi har krävt att frågan om de skattefria stiftelserna upptas i hela sitt sammanhang. Skatteutskottet hänvisar till företagsskatteberedningen beträffande stiftelserna i allmänhet. Det är anmärkningsvärt att samtidigt som man erkänner behovet av en översyn av denna fråga vill man vidga antalet stiftelser som åtnjuter skattefrihet. I propositionen 94 föreslår regeringen skattefrihet för Apotekarsocietetens stiftelse och Sveriges exportråd. I båda fallen är de två remissinstanser som har yttrat sig i frågan delade i sin uppfattning. Från vänsterpartiet kommunisterna har vi inte funnit skäl för annan principiell bedömning av Apotekarsocietetens stiftelse och Exportrådet än den vi har av stiftelserna i övrigt. Vi har därför i en motion yrkat avslag på propositionen i denna del. Skatteutskottet anför för sin del stiftelsens forskningsverksamhet och rådets exportfrämjande verksamhet som skäl för att biträda propositionen och avstyrka vpk-motionen. Man klamrar sig också fast vid departementschefens uttalande att detta ställningstagande inte nödvändigtvis behöver medföra att andra rättssubjekt med likartad verksamhet medges samma skattefrihet. Men det är väl närmast vad som kommer att ske, och uttalandet får ses som uttryck för hur svagt underbyggt förslaget i själva verket är. Riksskatteverket har också i sitt remissyttrande pekat på att skattebefrielse för Exportrådet torde leda till att andra skattskyldiga med liknande uppgifter skulle kunna åberopa samma skäl för likartad behandling. Argumentet ”stor betydelse från samhällsekonomisk synpunkt”, som utskottet anför i fråga om Exportrådet, kan säkert också åtskilliga andra åberopa som skäl för skattefrihet. Det brister en aning i logik och konsekvens från skatteutskottets sida. Så sent som i förra veckan hade riksdagen att behandla skatteutskottets betänkande nr 28 rörande skattebefrielse för viss stiftelse. I det betänkandet argumenterade utskottet på ett övertygande sätt mot en utvidgning av skattebefrielse för stiftelser, och man åberopade just det förhållandet att det skulle kunna leda till krav på lika behandling från andra organisationer. Man klämde också till med påståendet att ifrågavarande motionsyrkande stred mot den mer restriktiva inställning som under senare år har kommit till uttryck när det gäller stiftelsernas skatteförmåner. Jag vill fråga skatteutskottets talesman om det inte hade varit logiskt att inta samma ställning till de i propositionen 94 föreslagna undantagen från beskattning. Är inte de i förra veckan uttalade farhågorna lika aktuella i den fråga vi har att behandla i dag? Det är inte vidgade förmåner för stiftelser som behövs. Det är i stället en begränsning av förmånerna som måste till. Det är då både omotiverat och orimligt att bevilja Apotekarsocietetens stiftelse och Sveriges exportråd skattefrihet.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

Herr talman! Förevarande utskottsbetänkande — nr 30 — från skatteutskottet gäller, som också framgått av vad de föregående talarna sagt, två ganska vitt skilda ämnen, nämligen dels skattebefrielse för två stiftelser, dels anstånd med inbetalning av skatt för aktieägare i fåmansbolag. För att börja med den sista frågan, så har aktieägare i fåmansbolag tidigare haft den ganska omotiverade förmånen att få uppskjuta skatt på lön till kommande år, därför att de haft brutet räkenskapsår — lön som de medvetet eller omedvetet kallat å-contoutbetalning. I teknisk mening har dessa å-contoutbetalningar betraktats som lån till dess rätt typ av utbetalning slutligen fastställts i bokslutet. När nya aktiebolagslagen trädde i kraft förra sommaren infördes låneförbud för aktieägaren, och å-contoutbetalningarna måste därför betraktas som något annat än lån, och det naturliga och riktiga var att uttaget kallades vad det verkligen var, nämligen lön. Men då inträdde också beskattning under det år då pengarna betalades ut och inte under bokslutsåret. Även om de ändrade förhållandena egentligen inte innebär att den skattskyldige på något sätt blivit orättvist behandlad, så kan givetvis en tidigare gynnad behandling som kanske något oväntat upphör leda till likviditetspåfrestningar för den skattskyldige liksom för företaget. Finansministern har i sin proposition tagit hänsyn härtill och medgivit anstånd med skattens erläggande: utöver det år då betalning skulle skett får den delas upp i två terminer och betalning således ske under de två påföljande åren, om det rör sig om väsentliga belopp eller över 5 000 kronor. Utskottsmajoriteten har accepterat bedömningarna i propositionen och finner det tillfredsställande att å-contouttag å lön också betraktas som lön redan det år då uttaget sker. Utskottet är dock medvetet om att det övergångsvis kan uppstå svårigheter med likviditeten och ansluter sig också till förslaget i propositionen om vissa lättnader vid inbetalningen. Om a-contobeloppen blivit större än vad företaget tål, så föreligger möjlighet — detta erinrar utskottet om — till återbetalning, varigenom också skattekonsekvenserna uteblir. Utskottet är dock inte villigt att gå så långt i fråga om lättnader att verkningarna av skatteprogressionen och räntepåföringarna också skulle elimineras på det sätt som föreslagits av reservanterna, dvs. genom att löneuttag som gjorts under 1973 om de uppgår till vissa minimibelopp inte skulle beskattas förrän de närmaste tre åren därefter. Man måste dock konstatera att de skattskyldiga som använt sig av den här metoden hela tiden skaffat sig en extra skattekredit och att progressionen härigenom också kunnat hållas nere ett eller flera år tidigare. Om det är så som herr Magnusson i Borås säger, att den skattskyldige nu på ett år får betala skatt med en progression räknad på ett och ett halvt års inkomst, så betyder det att han tidigare vid något tillfälle endast betalat progressionen på ett halvårs inkomst under ett år. Skärpningen motsvarar alltså den lättnad som han tidigare haft. I motionen från vänsterpartiet kommunisterna yrkas avslag på förslaget att två nya stiftelser eller organisationer skall anses vara så allmännyttiga att de bör hänföras till de begränsat skattskyldiga eller skattefria objekten. Utskottet har inte känt några betänkligheter när det gällt att tillstyrka propositionen i den del som berör Apotekarsocietetens stiftelse. Det ändamål, till vilket avkastningen av stiftelsens medel används — information och statistik på läkemedelsområdet — är av sådan art att stiftelsen även utan dagens förslag kunnat inrangeras bland de skattefria — forskningsändamålet är det primära kriteriet för skattefrihet. Något annorlunda ställer det sig med Sveriges exportråd, som naturligtvis, trots sin halvstatlighet, kan betraktas som ett organ för kommersiell verksamhet. Finansministern har ändå menat att detta råds verksamhet är av så väsentlig betydelse för landets utveckling och förmåga att kunna hävda sig på världsmarknaden att Sveriges exportråd bör hänföras till den grupp av institutioner som tillerkänns den begränsade skattefriheten. Utskottet medger, trots en allmänt restriktiv hållning i dessa frågor, att det kan finnas speciella skäl för att den ifrågavarande organisationen inräknas bland de begränsat skattskyldiga. Och — låt mig erkänna det — litet halvhjärtat tillstyrker utskottet också förslaget beträffande Sveriges exportråd. Man är dock, som herr Berndtson har sagt, mycket angelägen om att påpeka att detta inte skall ha någon prejudicerande verkan, och att den restriktivitet som jag talat om tidigare måste iakttas när det gäller att utöka skaran av mer eller mindre skattefria institutioner. Det skall också tilläggas att om enskilda företag utför de åtgärder som Sveriges exportråd sysslar med är dessa kostnader avdragsgilla för dem, varför det här naturligtvis i första hand rör sig om skattebefrielse för räntor och liknande inkomster. Jag tror inte att man kan göra en jämförelse mellan de organisationer som är aktuella i dag och de stora privata stiftelserna, som har en stor del av äganderätten i många svenska företag. Deras förhållanden undersöks av företagsskatteberedningen, som jämlikt sina direktiv har att lägga fram förslag till hur den problematiken skall lösas. I det här fallet rör det sig om halvstatliga forskningsföretag med full insyn från samhällets sida, där varken skatteflykten eller maktkoncentrationen har varit avgörande för stiftelsernas tillkomst. Skatteutskottet är inte så inkonsekvent som herr Berndtson anför. Det är faktiskt någon skillnad mellan de institutioner som behandlas i dagens betänkande och de frågor som vi behandlade i förra veckan och som gällde u-hjälpen. I det sammanhanget kan man inte peka på sådana forskningsuppgifter etc. som det här är fråga om — vilka har varit det viktigaste kriteriet för att bevilja viss skattefrihet för dessa stiftelser. Även om jag här har deklarerat att det inte är med någon större entusiasm som jag i dag för utskottets talan och tillstyrker skattefrihet för Sveriges exportråd anser jag ändå att det har den ställningen att man bör göra det. Jag ber, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till skatteutskottets hemställan.

Herr talman! Herr Wärnberg säger att utskottet inte kände tvekan i fråga om Apotekarsocieteten. Men tvekan fanns i varje fall i remissyttrandet från länsstyrelsen i Stockholms län, som inte ville jämföra denna stiftelse med exempelvis Nobelstiftelsen eller Dag Hammarskjölds minnesfond, vilka är skattebefriade. Man ansåg att den nu ifrågavarande stiftelsen inte kan åberopa något skäl för skattebefrielse. Det har framgått att utskottet var mer tveksamt i fråga om Sveriges exportråd än om Apotekarsocieteten. Det hade varit önskvärt att den halvhjärtade inställning som tydligen funnits i utskottet lett fram till avslag på den punkten. I remissyttrandet från riksskatteverket anförs att den verksamhet som rådet bedriver inte nämnvärt skiljer sig från annat arbete som bedrivs av enskilda företag inom marknadsföring och därmed besläktad konsultverksamhet. Detta leder lätt fram till en jämförelse med det ärende som vi hade att avgöra i förra veckan. Även där gjordes jämförelser med verksamheter likartade dem som diskuterades, och utskottet varnade för de konsekvenser som kunde uppstå genom att andra kunde begära samma förmåner. Jag tycker att utskottets uttalande om att en skattebefrielse för Sveriges exportråd inte behöver leda till sådana konsekvenser är något av en brasklapp.
Herr talman! Vad som skiljer Sveriges exportråd från övriga privata företag är att det är ett halvstatligt företag med full insyn från samhällets sida. Det kan alltså aldrig bli tal om att samhället på något sätt blir uppskörtat av det företaget på grund av att samhället inte har insyn i vad den enskilda stiftelsen har för sig. Det är detta som är skillnaden. Något annat som skiljer Sveriges exportråd från de stiftelser som vi hade att behandla förra veckan är att det då var fråga om ändamål som låg inom u-hjälpens område, som inte tillhör de forskningsändamål som finns uppräknade i de aktuella paragraferna i lagen.

Herr talman! Vid föregående års riksdag beslöt vi att upphäva makes rätt till avdrag för erlagda pensionspremier för den andre maken. Detta fick till följd att den orättvisa som den faktiska sambeskattningen innebär ytterligare ökades. Den faktiska sambeskattningen omfattar alla de fall där två makar gemensamt sköter en rörelse eller ett jordbruk. Det måste anses ytterligt stötande att vederbörande inte i samma ordning som alla andra medborgare skall kunna teckna en pensionsförsäkring och få göra avdrag för premierna på grund av att den ene maken taxeras för hela den gemensamma arbetsinkomsten. Vi i moderata samlingspartiet har ansett att detta missförhållande bör rättas till och att en rättelse bör genomföras redan i år, så att de personer som har sådana försäkringar inte skall 81 behöva drabbas av den rättsförlust som det innebär att tvingas upphöra med försäkringen eller inte kunna teckna ny försäkring med samma avdrag för premierna som tillkommer alla andra medborgare i landet. Nu förlitar sig utskottet på att skatteutredningen skall lösa problemet för de faktiskt sambeskattade. Viljan att göra det tycks emellertid vara rätt svag. Vi har sedan 1970 års skatteomläggning krävt rättelse på detta område, men ännu har det inte kommit någon lösning. Vi tror därför inte att någon ändring kommer till stånd inom en snar framtid. I varje fall blir det tydligen inte någon ändring under innevarande år, vilket är angeläget för att vederbörande skall få den rätt till avdrag för pensionspremier som jag nyss berört. Herr talman! Jag anser att det är av stor vikt speciellt för alla småföretagare i detta land att få en rättelse på den här punkten, eftersom sambeskattningen leder till en sådan orättvisa som den jag nyss har beskrivit. Jag ber därför att få yrka bifall till den reservation som fogats vid skatteutskottets betänkande nr 32.

Herr talman! Den faktiska sambeskattningen är onekligen en avigsida av vårt skattesystem. Den här skatteformen uppstod vid 1970 års skattereform då vi genomförde den s.k. särbeskattningen. Från vårt partis sida vände vi oss redan då mot den faktiska sambeskattningen i den form som denna fick. Den är framför allt orättvis ur skattesynpunkt, men den har också andra avigsidor. Den är t.ex. orättvis ur försäkringssynpunkt på det sätt som herr Magnusson i Borås nyss redogjort för. Jag kan i och för sig instämma i de synpunkter som herr Magnusson framfört och även i de synpunkter som kommit till uttryck i reservationen av herrar Magnusson i Borås och Nilsson i Trobro. Men trots att jag deltagit i ärendet är jag inte beredd att gå på denna reservation, helt enkelt därför att frågan om den faktiska sambeskattningen behandlas av skatteutredningen. För vår del tar vi för givet att vi den vägen skall få en snabb lösning, så att vi får hela denna orättvisa ur vägen. I så fall får vi också en lösning på det speciella problem som herr Magnusson har relaterat. Jag betraktar det som ett icke nödvändigt provisorium att nu göra en särlagstiftning i detta fall, när vi väntar oss att hela frågan om den faktiska sambeskattningen skall kunna lösas inom en snar framtid. I ett särskilt yttrande har vi från centerns sida pekat på just dessa synpunkter, som gör att jag för min del nu inte har något annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi kan konstatera att det är ett enhälligt utskott som tillstyrker propositionen 90 angående ändringar i gruppsjuk försäkringen. Till utskottets betänkande har fogats en kort reservation av moderaterna i utskottet, som hemställer att innevarande års riksdag skall upphäva 1973 års riksdags beslut att slopa avdraget för premie för makes pensionsförsäkring. Avsikten med 1973 års beslut var att hindra skatteflykt, premien är avdragsgill hos en skattskyldig, medan utfallande försäkringsbelopp blir beskattade hos två skattskyldiga. Nu ligger denna fråga hos 1972 års skatteutredning. Situationen är alltså den att denna fråga, liksom även en del andra frågor som utskottet behandlat och som tagits upp i motioner vilka enhälligt avstyrkts, behandlas av den pågående skatteutredningen eller andra utredningar.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
Herr talman! Får jag lov att fråga herr Kristenson när skatteutredningen kommer med förslag om upphävande av sambeskattningen för de personer som gemensamt har inkomst från en rörelse.
Herr talman! Jag skall inte som en av många ledamöter i 1972 års skatteutredning göra någon som helst utfästelse på skatteutredningens vägnar. Herr Magnusson kan kanske fråga sin partikamrat i utredningen eller någon annan som kan ta ställning.
Herr talman! Detta senare uttalande visar ju att det finns ett utomordentligt stort fog för den reservation som har fogats till skatteutskottets betänkande. Om vi skall få rättvisa på detta område, vilket en mycket stor del av kammaren anser, finns det all anledning att nu sluta upp omkring reservationen och se till att vi får rätsida på problemet. Att lita på skatteutredningen i det här fallet går inte.
Herr talman! Jag vill bara erinra herr Magnusson i Borås om att 1973 års beslut var ett beslut för att förhindra skatteflykt, och det bör ankomma på 1972 års skatteutredning att utreda frågan. Vi förutsätter att den arbetar med all skyndsamhet.
Herr talman! Herr Kristenson kan väl inte med fullt allvar påstå att ett bifall till reservationen skulle skapa den minsta möjlighet till skatteflykt. Det finns inte något som talar för detta. Här är det bara fråga om att ge dessa människor samma rätt som alla andra har, nämligen att göra avdrag för pensionspremier från den inkomst de själva har åstadkommit.

Herr talman! Lagutskottet behandlar i sitt betänkande nr 16 en motion i vilken jag har berört möjligheten för adoptivbarn att i samband med adoptionen också upptas till svenska medborgare. Förutsättningen är givetvis att adoptivföräldrarna eller adoptivfadern är svenska medborgare och uttrycker sin önskan om att barnet skall få samma medborgarskap. Liksom andra frågor om medborgarskap är detta problem rätt komplicerat, och jag har därför nöjt mig med att yrka att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om förslag till ändring av nuvarande ordning. Motionsförslaget har mött ett positivt gensvar hos många remissinstan ser. Socialstyrelsen framhåller att man bör eftersträva en enkel handläggning och tillstyrker utredning i ärendet. Nämnden för internationella adoptionsfrågor finner det också eftersträvansvärt att handläggningsproceduren görs så enkel som möjligt och tillstyrker motionsförslaget. Stockholms tingsrätt finner det angeläget att likställighet mellan adoptivbarn och andra barn kommer till stånd också i medborgarskapshänseende. Tingsrätten anser att frågan bör tas upp i internationella sammanhang, i första hand på det nordiska planet, vilket ju också motionären har hävdat. Centrala socialnämnden i Borås anser att det vore en fördel om det svenska medborgarskapet förvärvades kostnadsfritt i samband med adoptionen. Nämnden påpekar att de flesta adoptivföräldrar inte tycks vara på det klara med att barnen vid adoptionen inte automatiskt får svenskt medborgarskap. Just det är ju en av orsakerna till att motionen har kommit till. Utskottet har i stort givit motionen en mycket välvillig behandling; det vill jag gärna uttala innan jag går in på olika avsnitt av utskottsbetänkandet. Utskottet har emellertid lagt stor vikt vid det remissvar som avgivits av statens invandrarverk. Jag vill något närmare gå in på de synpunkter som invandrarverket anför, även om alla dessa inte har tagits upp i utskottets egen skrivning. Adoptivbarn, som fyllt 15 år, skulle förlora möjligheten att självt bestämma om det vill bli svensk medborgare, säger invandrarverket. Då bör noteras att av 734 barnadoptioner under 1973 var det bara 13 som gällde barn över 15 år. Det är alltså inte något stort problem. Varför skulle det för resten inte vara möjligt att tillfråga de här barnen om de vill bli svenska medborgare liksom man nu gör med barn som riskerar att få dubbelt medborgarskap? Invandrarverket hävdar att om motionen går igenom skulle barn över 15 år undantas från vandelsprövning. Det kan över huvud taget diskuteras om man skall ha kvar vandelsprövning för barn. Men visst kan sådan prövning ske genom att yttrande inhämtas från rikspolisstyrelsen, liksom barnavårdsnämnd regelmässigt kan lämna yttrande till tingsrätten. Invandrarverket invänder också att om motionsförslaget genomförs skulle Kungl. Maj:t och 100 tingsrätter komma att besluta i dessa ärenden, vilket skulle medföra risker för bristande enhetlighet. Det är inte helt otänkbart att Stockholms tingsrätt, som har de flesta ärendena av det här slaget, plus några ytterligare tingsrätter i landet får fatta beslut i ärenden som rör internationella adoptioner. Redan nu har Stockholms tingsrätt i vissa fall en särställning. Frågan om det dubbla medborgarskapet, något som man strävar efter att undvika, tas också upp av invandrarverket. Man nämner att det i vissa länder krävs myndighets beslut efter framställning från adoptivföräldrarna för befrielse från medborgarskap; som exempel nämner man Polen och Grekland. Men av de 734 ärendena år 1973 var det bara tre som gällde polska barn och fyra som gällde barn från Grekland. Inte heller detta är således något stort problem. Vidare kan sägas att dubbelt medborgarskap inte alltid uppfattas som en olycka utan ibland som en positiv tillgång, även av föräldrar med egna barn, som tycker att det ger fler valmöjligheter för barnet som vuxen. Utskottet har, som jag nämnde i inledningen, givit motionen en vänlig behandling och uttalat önskemål om en förenklad och snabbare handläggning av dessa frågor. Jag noterar också med glädje att utskottet uttalar önskemål om bättre information i sådana här adoptionsärenden. Beträffande samråd med övriga nordiska länder är detta också nämnt i motionen, och självfallet är det värdefullt att man för fram dessa problem inför olika europeiska och internationella fora. Utskottet anser sig kunna räkna med att de i motionen berörda problemen nu har aktualiserats hos olika myndigheter och att man kan räkna med att förbättringar kommer att vidtas. Jag hoppas att utskottets förhoppningar i detta avseende inte skall komma på skam och ber att få tacka för ett i stort sett mycket positivt gensvar, så positivt att det borde ha utmynnat i tillstyrkan av motionen. Gentemot ett enhälligt utskott torde det emellertid vara fåfängt att nu yrka bifall till motionen och därmed också till de åtgärder som utskottet något ologiskt hoppas att ett avslag på motionen skall utmynna i. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Lagutskottet har, som också motionären fru Diesen framhöll, yttrat sig med sympati för åtskilliga av de synpunkter som inryms i motionen. Med utförlig redovisning har i alla fall lagutskottet enhälligt beslutat att hemställa om avslag på motionen. Det som framfördes av fru Diesen i det här sammanhanget kan inte övertyga utskottet om att vi skulle uppnå en smidigare handläggning av ärendena. Dessutom kan man väl knappast avvisa ett principproblem med framhållande av att det bara gäller ett fåtal, att det inte är ett stort problem om det gäller 5, 10 eller 13. Det är principen som måste stadfästas. Att invandrarverkets remissvar har kommit att spela en särskilt stor roll för lagutskottet är väl ganska påtagligt och självklart eftersom detta verk besitter den stora erfarenheten av dessa frågor. Herr talman! Jag vill inte förlänga debatten. Jag instämmer med motionären i yrkandet om bifall till lagutskottets hemställan i betänkandet nr 16.

Herr talman! Fru Åsbrink säger att man inte kan ta hänsyn till att det endast är fråga om ett mycket litet fåtal fall utan att man måste tänka på principen. Om det är principen om undvikande av dubbelt medborgarskap som fru Åsbrink syftar på, vill jag framhålla att man inte heller kan hålla så strikt på denna princip. Utskottet har ju omnämnt att detta villkor slopas under vissa förutsättningar. Så sker när det gäller politiska flyktingar eller sådana som vägrats befrielse från medborgarskap. Man tar därvidlag också hänsyn till tiden. 5 Jag kan nämna att det en lång tid i departementet har legat ansökningar från barn mellan 15 och 18 år om att få svenskt medborgarskap, och där fadern är utländsk medborgare. Konungen har nyligen avgjort dessa ärenden på så sätt att om fadern kan men icke vill bli svensk medborgare, har barnen fått ja. Om fadern däremot vill men inte kan bli svensk medborgare, har barnen fått nej. Innebörden av ordet ”kan” är i detta fall bara att fadern uppfyller de villkor som är ställda i fråga om vistelsens längd i vårt land, medan man däremot icke har tagit ställning till vandelsvillkoret. Vi svävar alltså fortfarande i ovisshet om hur departementet ser på dessa frågor.

Herr talman! Man hade kanske anledning att tro att de regionalpolitiska frågorna inte skulle få samma utrymme i årets riksdag som de haft de senaste åren. Det antagandet kunde man göra mot den bakgrunden att vi de två senaste åren har tagit såväl målsättningen som det s.k. åtgärdspaketet när det gäller regionalpolitiken för den närmaste framtiden. Vi vet också allesammans att Länsplanering 1974 pågår för fullt och att materialet just i dagarna har utsänts från länsstyrelserna till kommunerna. Men de många motionerna, sammanlagt 42 stycken, och den långa talarlistan till dagens debatt visar att regionalpolitiken av riksdagsledamöterna bedöms som en mycket viktig fråga. 1974 är sannerligen inget betydelselöst år ur regionalpolitisk synpunkt. Vi har under den tid som enkammarriksdagen har fungerat behandlat de regionalpolitiska frågorna under en period då det rått mer eller mindre lågkonjunktur. Nu är vi inne i en högkonjunktur. Inrikesutskottet har i flera betänkanden under de senaste åren anfört att det är beklagligt att vårt land inte har en tillväxt inom näringslivet, och vi har enhälligt slagit fast att det är just tillväxten, nyetablering och utvidgning inom företagen som skulle vara lättast att lokalisera till de områden där det i första hand behövs nya arbetstillfällen. Jag tänker speciellt på stödområdet. 1974 blir alltså det första år då vi får praktisera vår regionalpolitik under en högkonjunktur. Vi kan då ställa frågan: Kommer denna regionalpolitik att bestå provet? Är våra stimulansåtgärder nog starka för att vi skall klara den regionala obalans som nu har uppstått på arbetsmarknaden? Jag vill personligen bekänna att jag är orolig för hur vi inom stödområdet skall klara det sug som uppstår i och med den starka efterfrågan på arbetskraft i vissa delar av landet samtidigt som arbetslösheten ligger nästan stilla på en hög nivå i andra delar av Sverige. Om vi tar en titt på arbetsmarknadssiffrorna finner vi att under det att det finns 1 1/2—2 lediga platser för varje arbetslös i storstadslänen och även i övriga län i södra Sverige så är det omvänt i skogslänen och mer än det; 3—4 arbetslösa på varje ledig plats. I en debatt här i kammaren för någon vecka sedan gavs det exempel på kommuner där det finns 20, ja ända upp till 30 arbetslösa på varje ledig plats. Jag kan ta mitt eget län Värmland som exempel. Där ligger arbetslösheten nästan stilla på en mycket hög nivå, och kvinnoarbetslösheten har t.o.m. ökat sedan motsvarande månad 1973. Vi kan också av arbetskraftssiffrorna konstatera att arbetslösheten i procent av arbetskraften även på ett annat sätt ger det utslag som jag har skildrat. I storstadslänen är arbetslösheten i procent av arbetskraften 1,6, i övriga län utanför stödområdet 1,5 procent och i skogslänen 4 procent. Samtidigt som vi gläds över förbättringen på arbetsmarknaden inger denna obalans mycket stora bekymmer. Jag upprepar att vi nu får en tid då regionalpolitiken sätts på prov i vad gäller dess förmåga att bidra till att utan en alltför kraftig flyttningsrörelse i högkonjunkturen rätta till denna obalans. I utskottsbehandlingen har det från olika håll redovisats en helt klar vilja att uppnå praktiska och riktiga samförståndslösningar. Som jag bedömer det har vi nått resultat som kan bli till gagn för näringslivet och för dem som har sitt arbete och sin försörjning inom stödområdet. Jag hälsar personligen med tillfredsställelse att vi på så många punkter i utskottsbetänkandet har kunnat uppnå praktiskt taget fullständig enighet. I några fall är vi från folkpartiet särskilt tacksamma för att vi har fått utskottets gehör. Det gäller det ökade stödet till marknadsföringsåtgärder. Utskottet föreslår att Kungl. Maj:t skall överlägga i vilka former man skall ge ökat stöd till marknadsföring och om möjligt komma med förslag till riksdagen nästa år. Det gäller också sysselsättningsstöd till turistföretag. Utskottet föreslår att Kungl. Maj:t under en försöksperiod av två år efter prövning i varje särskilt fall skall kunna bevilja sysselsättningsstöd också till turistföretag i det inre stödområdet. När det gäller glesbygdsfrågorna, som är mycket betydelsefulla inte minst i det inre stödområdet, har vi påmint om riksdagsbeslutet om servicegaranti i de mindre orterna. Vi har också enhälligt sagt att det fortsatta arbetet med servicefrågorna bör bedrivas snabbt. Från folkparti håll har vi flera gånger krävt att arbetet på den av riksdagen beslutade servicegarantin påskyndas och att konkreta förslag snarast föreläggs riksdagen. Nu har utskottet ställt sig bakom detta yrkande, och det hälsar vi med tillfredsställelse. Ett område där det alltid stått strid i riksdagen och där det också i år väckts många motioner är frågan var stödområdesgränserna skall gå. Vi har också i år diskuterat detta mycket intensivt i utskottet. När vi nu nått enighet om problemet är jag övertygad om att det utskottet föreslår är en klok lösning. När det gäller gränsen för det inre stödområdet har sysselsättningsstödet utan tvivel varit en stor tillgång. Vi föreslår nu en vidgad användning av detta instrument. Jag ber att få citera några meningar på s. 15 i betänkandet. Vi säger där: ”I anslutning till önskemålen i trepartimotionen 572 och folkpartimotionen 1551 vill utskottet sålunda föreslå en vidgad användning av sysselsättningsstödet. Utskottet förordar att sysselsättningsstöd skall i samband med annat lokaliseringsstöd kunna utgå till företag i gränsområdet till det inre stödområdet samt på Gotland.” Vi skildrar sedan på vilket sätt detta stöd skall utgå. Jag är angelägen om att stryka under att vi genom denna samförståndslösning i princip tillgodoser de önskemål som framförts i en rad motioner när det gäller gränsen för det inre stödområdet. Vi flyttar inte gränsen, men vi föreslår en lösning som innebär ett vidgat sysselsättningsstöd. Genom utskottets skrivning tillgodoses i princip Gotlandsmotionen från herrar Nilsson i Visby och Gustafsson i Stenkyrka. Det gäller också motionerna av herr Sellgren m.fl. och herr Rämgård m.fl. liksom motionen av Bertil Jonasson. Jag vill tillägga att jag med den lokalkännedom jag har om de aktuella kommunerna vet vilken betydelse det kommer att ha om de får möjlighet till sysselsättningsstöd. Gränsen för det allmänna stödområdet har tagits upp i ännu fler motioner. Utskottet har påmint om vad vi tidigare har sagt, nämligen att denna gräns inte får betraktas som någon evig gräns. Vi har dock gjort den bedömningen att det är lämpligt med en utvärdering i samband med det pågående länsplaneringsarbetet, och vi föreslår därför ingen gränsändring nu. Men vi har också sagt: ”Utskottet är vid detta ställningstagande medvetet om att en del kommuner omedelbart utanför gränsen till det allmänna stödområdet haft en oroande utveckling. De gångna årens erfarenheter visar dock att uppkommande behov av insatser i orter och regioner utanför det allmänna stödområdet kan tillgodoses genom punktinsatser. På det viset bör det vara möjligt att lösa de flesta problem av det slag som aktualiserats av motionerna om det allmänna stödområdet. För gränsområdet — den grå zonen — gäller dessutom riksdagsuttalandena om särskilt hänsynstagande. Utskottet vill i sammanhanget betona vikten av att vad som anförts i den frågan iakttas i den praktiska tillämpningen.” Som kammarens ledamöter ser på TV-skärmen går det ett bälte — den grå zonen — tvärsöver Sverige.

Där är Gävleborgs län, där är Västmanlands, Örebro och Värmlands län, som samtliga har tappat i sitt befolkningstal de senaste åren. Jag tror att man alldeles speciellt skall lägga märke till Västmanlands län, som har ett stort födelseöverskott på ungefär 1 000 personer men trots detta har minskat med 1 100 personer. I utskottet är vi överens om att man kan klara av de här problemen genom att göra punktinsatser; jag har redan citerat utskottets skrivning i det avseendet. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi är eniga om att på så sätt trappa ner effekten av gränsen. Eftersom arbetsmarknadsministern är närvarande är jag angelägen om att understryka att statsmakterna har försökt lösa problemet. Under de år stödverksamheten pågått har man satsat inte mindre än 532 miljoner utanför stödområdet, och av det ligger nära hälften just i den grå zonen. Speciellt har Gävleborgs, Kopparbergs och Värmlands län fått stöd. Ungefär en tredjedel av det totala stödet har satsats utanför stödområdet, men jag tror att man bör bevaka det här gränsområdet ännu kraftigare än tidigare. På en punkt är jag litet besviken på utskottsbetänkandet, och det är i fråga om centerpartiets och folkpartiets reservation om förstärkt sysselsättningsstöd i speciellt besvärliga områden. Jag är besviken över att vi där inte har fått starkare stöd från övriga partier som är representerade i utskottet. Tidigare har jag talat om det prov som regionalpolitiken sättes på när det gäller att stimulera företagen att skapa arbetstillfällen i svårt utsatta orter och kommuner. Jag är övertygad om att åtgärden med förstärkt sysselsättningsstöd skulle vara en hjälp för orter som har det alldeles speciellt besvärligt. Vi har i betänkandet nämnt några orter som skulle tjäna som exempel och vägledning när det gäller vilka kommuner som skall väljas för ett sådant förstärkt sysselsättningsstöd. Andra talare kommer in på dessa frågor, och jag skall därför inte utveckla dem ytterligare. Jag vill i stället till sist säga några ord om det s.k. könskvoteringsförslaget. Det innebär ju att man till beslut om beviljande av lokaliseringsoch utbildningsstöd skall knyta villkoret att av de arbetsplatser som tillkommer genom stödet skall vartdera könet tillförsäkras minst 40 procent. Moderata samlingspartiet har yrkat avslag på propositionsförslaget om kvotering. Utskottsmajoriteten — och dit hör herr Jonsson i Mora och jag som representanter för folkpartiet — har klart sagt att vi har förståelse för att det kan anföras betänkligheter mot förslaget. Men vi har också sagt: ”Å andra sidan gäller det att söka utnyttja de praktiska uppslag som finns att förbättra kvinnornas situation på arbetsmarknaden. Förslaget i propositionen kan vara ett sätt att påverka utvecklingen i rätt riktning. Utskottet kan därför ansluta sig till förslaget om försöksverksamhet på det berörda området. I likhet med departementschefen förutser utskottet därvid att det kan bli nödvändigt med dispenser i tämligen stor omfattning.” Det råder inget tvivel om att ett omtänkande är på gång när det gäller inställningen att vissa yrken skulle vara speciellt manliga och andra speciellt kvinnliga. Men vi kommer säkert att länge ha kvar den gamla inställningen, och det kommer säkert att dröja länge innan vi får någon fullständig utjämning. Det pågår emellertid många försök som visar att det är mycket bättre med kvinnor i exempelvis rent industrijobb än vad vi har tänkt oss tidigare. Vid ett besök i Kristianstads län var inrikesutskottet på IFÖ-verken i Bromölla och konstaterade hur utomordentligt väl den försöksverksamhet slår ut som man där bedriver. Jag kan också ta exempel från min egen hemkommun, Arvika. Två av de större företagen där, Thermiaverken och Bolinder-Munktell, har mycket god erfarenhet av kvinnor i rent industrijobb. Vid Volvogjuteriet i Arvika, med 455 anställda, har man i dag 11 procent kvinnor. De ingår i de olika skiften, och en del av dem arbetar alltså i det hårda nattskiftet på Volvogjuteriet. Jag tror att detta hade varit otänkbart för några år sedan. Men nu säger både arbetsledning och kvinnorna i flera uttalanden att det går alldeles utmärkt, och alla parter är i stort sett nöjda. Från folkpartiets sida har vi flera gånger krävt att allt skall göras för att skapa möjligheter för de kvinnor som så vill att gå ut på arbetsmarknaden. Här föreligger nu ett konkret förslag från regeringen, och vi inom folkpartiet vill deklarera att vi stöder detta förslag och går med på försöksverksamheten. Vi tycker att det är lovvärt att man föreslår konkreta åtgärder för att förbättra möjligheterna för kvinnan att gå ut på arbetsmarknaden.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

Herr talman! Man kan säga att när höstriksdagen 1972 fattade sitt beslut om målsättningen för regionalpolitiken för tiden fram till 1980 var det första gången som riksdagen kunde ta ställning till ett konkret regeringsförslag i frågan. Den målsättning som regeringen hade tidigare var alltför vid och allmän i sin formulering. Från centerns sida var vi ensamma om att före 1972 år efter år här i riksdagen ställa krav på en mera preciserad målsättning för regionalpolitiken. Vi ville inom centern att den regionalpolitiska målsättningen skulle ange befolkningsramar och riktlinjer för planeringen. Vår målsättning var regional balans i fråga om ekonomisk, social och kulturell standard. Nu behöver vi alltså inte längre ta upp en debatt om att det saknas en preciserad målsättning för regionalpolitiken. Riksdagsbeslutet hösten 1972 gav oss en sådan. Vi är också här i riksdagen eniga om den totalram från vilken vi skall utgå när det gäller fördelningen av de samhälleliga resurserna. Däremot kan vi i centern inte förena oss med regeringen och riksdagsmajoriteten beträffande fördelningen av resurserna och regionalpolitikens allmänna riktning. Jag kommer i mitt anförande att begränsa mig till regionalpolitikens allmänna inriktning och den regionala ortsstrukturen. Andra centerrepresentanter i utskottet kommer att behandla det breda fält i utskottsbetänkandet som berör regionalpolitiska stödformer, lokaliseringsstödets geografiska fördelning och glesbygdsfrågor. Det fanns två regionalpolitiska riksplaner som alternativ till varandra när höstriksdagen 1972 fattade beslut om handlingslinjer för regionalpolitiken. Det var dels centerns riksplan som utgick från att det skulle vara möjligt att under 1970-talet bromsa upp centraliseringen, dels regeringens riksplan som var inriktad på fortsatt centralisering i ungefär samma takt som förut. Enligt det beslut som fattades av riksdagsmajoriteten 1972 och som upprepades vid fjolårets riksdag skulle de tre storstadslänen få två tredjedelar av den folkökning som fanns att fördela inom landets folkmängd. Riksdagsmajoritetens beslut 1972 och 1973 innebar att storstadskoncentrationen skulle fortgå i samma takt som på 1960-talet och att detta skulle ske i första hand på skogslänens bekostnad. Det bästa som har hänt sedan de här centralistiska besluten fattades i riksdagen är att verkligheten är på väg att korrigera regeringens och riksdagsmajoritetens centraliseringssträvanden. Lågkonjunkturen kan vara en förklaring till de senaste årens befolkningsstagnation i storstadsområdena med motsvarande återhämtning i vissa skogslän, men detta måste också ses som en naturlig följd av människors reaktion mot centraliseringsutvecklingen. Regeringen och riksdagsmajoriteten fastställde 1972 att befolkningsramens medelvärde för Stockholms län skulle vara ca 1 640 000 invånare fram till 1980. Detta kan jämföras med att folkmängden i Stockholms län vid senaste årsskiftet var 1486 000 personer. Det av centern förordade befolkningsriktvärdet var 1550 000 invånare, vilket sedan visat sig ligga nästan exakt i linje med vad landstinget i Stockholms län utgår från i sin planering när det gäller befolkningsutvecklingen.

Jag är förvånad över att utskottsmajoriteten vidhåller kravet på en stark befolkningskoncentration till Stockholmsregionen, trots att man är medveten om att det är orealistiskt. Jag ställer därför till utskottets talesmän frågan: Kan det vara en trovärdig politik att envisas med att hålla fast vid en målsättning som inte har någon förankring i verkligheten? Det kan inte vara meningsfullt att, som utskottsmajoriteten gör, vidhålla en planering för Stockholm som förutsätter en befolkningstillväxt på ca 150 000 människor de närmaste sex åren. Denna utskottsmajoritetens markerade centralistiska viljeyttring är ur jämlikhetspolitiska synpunkter helt oacceptabel. Den skulle skapa stora regionala skillnader när det gäller sysselsättningsmöjligheter, inkomster och tillgång till service. Vår värderade utskottsordförande nämnde att vi är på väg in i en ny högkonjunktur, och han var orolig för hur t.ex. stödområdena skall klara det suget. Han var rädd för att flyttningsrörelserna från norr mot koncentrationsområdena skulle blomstra upp igen. Ja, jag får lov att säga att här fordras det faktiskt en självrannsakan hos alla er som företräder utskottsmajoriteten. Hur kan ni vidhålla en så pass hög planeringsram just för storstadsområdena, och speciellt för Stockholmsområdet, när ni samtidigt är medvetna om att vi för att kunna uppfylla planeringsmålet måste prioritera starka flyttningsrörelser just till de områdena? Den s.k. ortsklassificeringen kan också sägas vara ett uttryck för en centralistisk målsättning. Enligt riksdagsbeslutet 1972 skall de regionalpolitiska resurserna framför allt satsas på primära centra. När vi från centern motsatte oss ortsklassificeringsbeslutet 1972 gjorde vi det med den utgångspunkten att den tillskapade koncentrationen i länen måste få konsekvensen att stora områden drabbas av försämrade sysselsättningsoch servicemöjligheter. Vi menade från centern att en koncentration enligt ortsklassificeringsmodellen inte kan förenas med den välfärdsoch jämlikhetspolitiska målsättning som regionalpolitiken måste ha. Ortsklassificeringens följder börjar nu skönjas. Den inomregionala balansen är i fara. Det har redan visat sig att företagsetableringar till orter längst ner på ortsskalan motverkas bl.a. på grund av vissa kreditinstituts ovilja att ge krediter. Detta problem har också uppmärksammats på socialdemokratiskt håll genom att en interpellation framställts här i kammaren. Kreditinstitutens ovilja att satsa på mindre orter har efter vad jag förstår ett samband med den beslutade ortsklassificeringen. Regeringen och utskottsmajoriteten har genom beslutet att framför allt satsa de regionalpolitiska resurserna på de primära centra satt käppar i hjulen för de mindre orternas strävan att skapa goda sysselsättningsmöjligheter. Från centern har vi ställt grundkravet att en differentierad arbetsmarknad skall vara tillgänglig för alla. Detta måste för länet i dess helhet åstadkommas genom att olika orter inom regionerna kompletterar varandra. Mitt omdöme om ortsklassificeringen blir att den är ett uttryck för en centralistisk dirigeringslusta. Den regionala strukturen bör formas av människorna inom länen och inte genom centralistiska beslut. Det är endast genom ett decentralistiskt beslutsfattande som vi kan få en regional planering som skapar förutsättningar för en inomregional balans. Centern kan inte acceptera att nuvarande folkmängdsfördelning på olika orter skulle få utgöra klassificeringsgrund för den regionala strukturen. Utslagsgivande för bestämningen måste i stället vara den roll orten anses böra spela för den regionalpolitiska målsättningen. Jag skall ta ett exempel från mitt eget hemlän, Norrbotten. Den expansion som kommer att ske i Luleå, närmast genom Stålverk 80, kan bli påfrestande för kommunerna i inlandet och östra delarna av Norrbotten. Vi har i en motion från centern påpekat det angelägna i att de industriella följdinvesteringar som bör uppstå av NJA-verksamheten förläggs till inlandet och länets östra delar. Jag vill med det här ha sagt att de orter i Norrbotten som nu främst behöver regionalpolitiska resurser är just de som klassats lägst på ortsskalan. Det skulle vara ytterst beklagligt om ortsklassificeringen visade sig bli ett hinder för en önskvärd industrietablering till länets inland och Tornedalen. Även orter som Arjeplog, Jokkmokk, Överkalix, Pajala och Övertorneå måste få arbetsmarknader med valmöjligheter, om vi menar allvar med att välfärdspolitiken skall omfatta alla delar av landet. Jag vill i detta sammanhang dessutom säga att man inte löser den viktiga frågan om ökade sysselsättningsmöjligheter för kvinnor i mindre orter genom att centralt låsa fast att främst de som råkar bo i primära centra skall få en arbetsmarknad som bjuder på valfrihet. I vår partimotion 1974:1545 har vi framhållit att de politiska insatser på skilda fält uppenbarligen inte synkroniserar för en bestämd regionalpolitisk målsättning. För att få ett allsidigt underlag för de framtida regionalpolitiska besluten har vi i reservationen 2 förordat en utvärdering av hur olika politiska åtgärder påverkat den regionala utvecklingen. Vi menar att den här utvärderingen skall läggas till grund för en kommande parlamentarisk utredning. Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk för att i protokollet läsa in de exempel på frågeställningar som vi vill att utvärderingen skall omfatta, utan jag ber att få hänvisa till s. 10 i utskottsbetänkandet. I reservationerna 6 och 7 tar vi upp ramarna för och anslaget till det regionalpolitiska stödet. Det har redan nu visat sig att både bidragsanslaget och låneanslaget är för låga. Vi föreslår att stödet uppräknas för att det skall bli möjligt att uppnå målen för regionalpolitiken. Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 4, 6 och 7 i utskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill bara ställa en fråga till herr Nordgren med anledning av vad han sade att han av statsfinansiella skäl inte kan stödja reservationerna 6 och 7. Det måste väl innebära att om medlen inte räcker till skall man säga nej till lokaliseringspolitiken i fortsättningen? Det är ju detta saken gäller.

Herr talman! Jag tycker att vi måste reda ut de här begreppen. Om medlen hos AMS, som skall bevilja dessa pengar, tar slut, blir den konkreta slutsatsen av herr Nordgrens anförande här att man av statsfinansiella skäl under en viss tid måste säga nej till fortsatt stöd. Om medlen sålunda tar slut, är då herr Nordgren beredd att biträda att man ökar på medlen, även om han anser att det är trångt ur statsfinansiell synpunkt?

Herr talman! År efter år diskuterar riksdagen den s.k. regionalpolitiken. Inrikesutskottet har att behandla denna fråga och alla de motioner som härvid förekommer. Här har riksdagsledamöterna möjligheter att genom motioner profilera — som det numera heter — både sig själva och sitt parti. Motionernas antal ger också belägg för att så är fallet. Vänsterpartiet kommunisterna har i detta sammanhang endast en motion — en partimotion — där inrikesutskottet har haft att ta ställning till yrkandet att riksdagen beslutar att hos regeringen hemställa om förslag till lag om regionalpolitisk styrning av alla företagsetableringar. Vårt parti delar nämligen inte de övriga partiernas uppfattning att det genom gåvor och bidrag skall kunna skapas en meningsfull sysselsättning åt medborgarna. Inrikesutskottet yrkar avslag på detta vårt förslag. Gåvorna och subventionerna skapar i vissa fall ett mindre antal arbetstillfällen och bidrar även till att slå ut arbetskraften från arbetsplatserna, då dessa statliga medel till bolagen kan användas för rationaliseringar och strukturförändringar. Skogsbolagen är här ett typiskt exempel. Dessa bolag har erhållit sina gåvor och bidrag men under en tioårsperiod gjort sig av med 50 000 anställda. Detta har skett framför allt inom stödområdet, som inrikesutskttets ordförande här talade så varmt för. Han uttalade sig för ännu starkare stimulansåtgärder i fortsättningen, och med stimulansåtgärder menar folkpartiet och de övriga partierna gåvor och subventioner till bolagen, åtgärder som resulterat i att i stort sett 50 000 anställda blivit arbetslösa inom skogsnäringen, framför allt inom det område som inrikesutskottets ordförande nyss talade om. Dessa gåvor och bidrag är av mångahanda slag. Allt fler inom företagsvärlden får möjlighet att utnyttja dessa. Förslag till nya gåvor och bidrag framläggs i detta betänkande från inrikesutskottet, och utskottets ordförande var mycket nöjd med de beslut som i dag skall fattas. De socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har böjt sig för borgerliga krav. Dessa bidrag från de svenska skattebetalarna är många och omfattande. Låt mig ta några exempel: Kapitalägarna i Sverige får bidrag om de anställer äldre arbetskraft. Kapitalägarna får bidrag om de anställer ungdom. Kapitalägarna får bidrag om de anställer kvinnor. Kapitalägarna får bidrag om de anställer handikappade. Kapitalägarna får bidrag om de utbildar arbetskraft. Kapitalägarna får bidrag om de minskar sin miljöförstöring. Kapitalägarna får bidrag om de investerar i vissa områden. Kapitalägarna får bidrag om de ökar sina lager. Kapitalägarna får bidrag om de hotar att lägga ned sina företag. Kapitalägarna undkommer skatter genom avskrivningsfonder. Kapitalägarna får skattebefrielse för vissa investeringar eller delar av dem. Kapitalägarna får stödbeställningar av staten. Kapitalägarna undkommer allt större delar av de växande forskningsoch produktionsutvecklingskostnaderna genom att staten tar över eller stöder denna verksamhet. Kapitalägarna undkommer ökande delar av sitt risktagande i vissa projekt genom att staten går in som delägare eller finansiär. Genom alla dessa stödåtgärder tjänar kapitalägarna via statsbudgeten miljardbelopp, betalade av de svenska löntagarna genom direkta och indirekta skatter. Statsbudgeten i vårt land har alltmer börjat fungera som ett medel för omfördelning från arbetarna till kapitalet — från dem som egentligen har det knapert till börshajar och spekulanter. Stockholmsbörsen under de senaste dagarna är ett talande exempel just på verkningarna av en dylik politik. Det är en sådan omfördelning socialdemokraterna och de borgerliga partierna åsyftar då de talar om att stimulera ekonomin. Socialdemokratin har tillsammans med de borgerliga partierna gjort storfinansen till detta lands största understödstagare. När kapitalet tilldelas alla dessa stora gåvor talas det inte om att landet inte har råd eller att man av statsfinansiella skäl måste stoppa miljardrullningen i form av gåvor och bidrag till kapitalägarna. Nej, det talas det inte om. Men när det gäller arbetare, ungdom och kvinnor som gjorts arbetslösa eller inte kommer in på arbetsmarknaden, är det annat ljud i skällan. Flera exempel härpå skulle kunna anföras. Jag tänker närmast på de många människor som tvingas till den s.k. arbetsmarknadsutbildningen. Jag anför exemplet närmast i anslutning till att inrikesutskottet och riksdagen för kort tid sedan hade att ta ställning till dessa många elevers ekonomiska förhållanden. Då ansåg utskottsmajoriteten — liksom riksdagsmajoriteten — mot vänsterpartiet kommunisterna att 40 kronor i påslag per månad, något över en krona per dag, var tillräckligt för dessa många människor. Dessa kronstycken skulle enligt regeringen, majoriteten i utskottet och riksdagen gott svara mot de omfattande prisökningarna och inflationen. Så behandlas människor — vanliga arbetare — som går på arbetsmarknadsutbildning. Deras situation är ju sådan att de redan tidigare har en levnadsstandard som ligger långt under vad som av myndigheterna betraktas som existensminimum. Men nog om den frågan, den ger dock en blixtbelysning av de förhållanden som är rådande i landet: givmildheten gentemot kapitalägarna kontra utslagen arbetskraft eller sådan som vägras anställning. I ett särskilt yttrande till inrikesutskottets betänkande har jag framfört min och mitt partis mening i fråga om regionalpolitik som baseras på gåvor och subventioner till kapitalet. Vi menar att de metoder som i detta fall används inte kan avhjälpa de allvarliga regionala obalansproblemen i landet. De ytterligare förslag till nya gåvor som övriga utskottsledamöter är överens om att nu föreslå riksdagen kommer heller inte att lösa några problem. Det är vår bestämda mening. Vänsterpartiet kommunisterna har i motioner tidigare liksom nu visat på hur en regionalpolitik bör bedrivas för att skapa arbete och sysselsättning samt likvärdiga förhållanden mellan olika landsändar. Jag hänvisar till reservationen 3 vid punkten 13 gällande regionalpolitisk styrning av alla företagsetableringar. För att uppnå en kontrollerad och balanserad ekonomisk utveckling är det nödvändigt att samhällets intressen och inte kapitalets spekulation avgör var industrier skall förläggas, när detta skall ske och vilka industrier som skall startas. Det är samhällets uppgift, inte kapitalets. Därför kräver vänsterpartiet kommunisterna förslag till lag om regionalpolitisk styrning av alla företagsetableringar. Etableringskontroll, menar vi, är ett första steg att begränsa kapitalets makt. Även om regeringen till sitt förfogande har exempelvis möjligheten att utöva inflytande över företagens investeringsfonder då det gäller företagsetableringar och utvidgningar, vet vi att kapitalets vilja ändå til syvende og sidst är den avgörande. Vänsterpartiet kommunisterna vänder sig mot den ekonomiska politik som innebär ett stärkande av kapitalets makt och därmed ett stärkande av det rådande ekonomiska systemet.

De borgerliga har vidhållit sina krav i fem fall, tror jag det är. För enhetens skull och för att partierna skall kunna skriva samman sig, som det så vackert heter, har den socialdemokratiska gruppen böjt sig. Att de borgerliga partierna gång på gång i sina motioner begär ytterligare och nya gåvor till kapitalet är i och för sig en konsekvent linje — man genomför sin borgerliga politik. De kan till sitt försvar även säga att de endast vidareutvecklar den socialdemokratiska politiken, som ju som sitt rättesnöre haft att genom gåvor och bidrag stimulera och stärka den ekonomiska politik som är kapitalismens kännemärke. Ett regeringsbyte i Sverige skulle i detta avseende knappast förändra politiken i Sverige. Socialdemokratin skulle i denna fråga ha svårt att föra en livskraftig opposition. De borgerliga skulle ju endast behöva säga att vi fortsätter den politik som tidigare burit socialdemokratins signatur och där vi — de borgerliga och socialdemokraterna — varit helt överens. Knappast någon vill i dag förneka att det i detta land under de senaste decennierna förekommit en genomsnittlig stegring av arbetslösheten, att en växande del av den arbetsföra befolkningen i dag måste sysselsättas i särskild verksamhet under AMS:s eller kommunernas ledning. Även om det från regeringshåll görs gällande att denna verksamhet är lika god sysselsättning som den som erbjuds på den öppna marknaden, kan ingen förneka att det ofta handlar om rena tillfällighetsarbeten. Det verkar som om det gäller att få så många som möjligt bort från arbetslöshetsstatistiken. Det talas inte längre om ”full sysselsättning”. Nya uttryck myntas som ”balanserad arbetsmarknad”. Ordvalet eller språkbruket kan ha sin psykologiska betydelse, tror man tydligen, men förändrar ändå inte de verkliga förhållandena. I de senaste av dessa dagar tycks regeringen ha blivit särskilt optimistisk när det gäller sysselsättningen. Nu vill man närmast ge intrycket av att arbetslösheten inte längre är något problem. Det har ju inträffat en ”kraftig förbättring” med stigande sysselsättning och minskad arbetslöshet. Nu tycks problemet vara att anpassa efterfrågan på och utbudet av arbetskraft. Denna regeringens syn är nu litet optimistisk i överkant. Det hjälper föga att söka försköna verkligheten eller fästa uppmärksamheten på kortsiktiga förändringar. Oavsett tillfälliga förändringar i konjunkturen gäller de allvarliga regionala obalansproblemen i landet, och har vi fortfarande en hög arbetslöshet, som inte kommer att lösas genom gåvor och subventioner till kapitalet. Vänsterpartiet kommunisternas yrkande om en regionalpolitisk styrning av alla företagsetableringar kunde bli ett medel att minska kapitalets makt och i någon mån komma till rätta med en besvärande arbetslöshet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 3 vid punkten 13.